Herr talman! Jag ställde två frågor till Sven Lundberg —som jag i och för sig inte hade någon förhoppning om att få svar på — och jag kan ställa dem en gång till. Jag tror inte att han har glömt dem, men de kanske var litet för konkreta. Det finns ingen reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande när det gäller Lokavägen, men det finns en till trafikutskottets betänkande. Alla dessa betänkanden behandlas nu i kammaren i ett sammanhang, och det kanske är en felaktig ordning. Det finns en proposition i detta ärende som har hamnat i flera utskott, och det betyder att det har blivit många betänkanden men en enda debatt. Styrning verkar ha blivit ett fult ord för Sven Lundberg, och det förstår jag inte. Om styrningen hade varit bättre tror jag inte att situationen i Bergslagen hade sett ut som den gör. När regeringen har hjälpt till har den styrt utvecklingen åt fel håll. Regeringen ser kortsiktigt och lönsamhetsmässigt, men det långsiktiga tycks man helt ha glömt bort. Man ser inte heller till hur det går för de drabbade människorna. Det har väckts ett förslag att folkhögskolorna skall få möjlighet att hjälpa till att utveckla glesbygden, och jag tycker inte att det är fel att de får den möjligheten. Det går självfallet bra att köpa tjänster ändå — det är ingen som har sagt någonting annat i reservationen. Sven Lundberg hänvisar till den regionalpolitiska utredningen, och den kom som ett brev på posten. Det finns ingenting som regeringen är så pigg på som att sätta till kommittéer och utredningar och på det viset klara sig undan besvärliga frågor. Man skulle kunna säga så här: När hin inget ville skulle ske, tillsatte han en kommitté.

Herr talman! Sven Lundberg talade om lokaliseringssamrådet som någonting utomordentligt bra. Låt mig då påminna om att samrådet har tillkommit på grund av att villkoren för företagen när det gäller etableringar inte är bra. Just därför har en konstlad form av möjligheter framtvingats för att företagen skall etablera sig. Infrastrukturen i Norrlandslänen — och inte bara där — har varit under all kritik på många sätt. Det är först nu som regeringen, efter påtryckningar från riksdagen, har kommit med förslag som kan göra att det blir litet bättre. Skatterna för företagen är i många sammanhang näst intill konfiskatoriska, och det gör att etableringsviljan inte är på topp. Utbildning, som regeringen först nu på senaste tiden har tagit till sig som en viktig bit, saknas i dag på många håll i Norrlandslänen, och därför har företag nästan ingen möjlighet att etablera sig där. Utbildningen går alltså inte hand i hand med efterfrågan på utbildad arbetskraft. Jag konstaterade att Sven Lundberg stannade litet tidigt i redovisningen av reservationer. Han gick alltså förbi småföretagens roll i utvecklandet av Bergslagen. Jag förstår det; socialdemokraterna har egentligen aldrig haft något till övers för de mindre företagen. De har pratat om det men aldrig kommit till handling. Det förvånar mig inte — det hade varit mer förvånande om Sven Lundberg hade kommenterat den kritik som jag riktade när jag redovisade den moderata reservationen. Att satsa 100 milj.kr. på ASEA och säga nej till en satsning på 40 milj.kr. till en mängd småföretag är socialdemokratisk politik. Att jag inte fick något svar i fråga om reservationen som gäller borrkärnor accepterar jag, därför att debattuppläggningen är sådan att den kommer upp senare. Jag hoppas att jag då får en kommentar till mitt resonemang kring borrkärnor.
Herr talman! Karl-Erik Persson ställde frågor bl.a. om Lokavägen. Jag kan förstå att det är besvärligt med sådana här vägar. Jag bor själv i ett område där vi har dåliga vägar. Men det gäller att vara aktiv. Jag kan returnera frågan till Karl-Erik Persson och säga: Vad har Karl-Erik Persson gjort för Lokavägen? Man kan naturligtvis göra något genom att gå upp i talarstolen i riksdagen och tala om Lokavägen. Men det är viktigt att man lokalt arbetar för sina frågor och ser till att vägen kommer in i vägplanen osv. Jag skall senare, efter debatten, när vi får tid, gå igenom med Karl-Erik Persson hur man bör gå till väga med sådana här frågor. Det gäller att vara aktiv. Karl-Erik Persson säger att vi gömmer alla frågor i den regionalpolitiska utredningen. Men ni har ju fått som ni ville. Det har blivit en regionalpolitisk utredning. Den skall studera många av de frågor vi i dag diskuterar. Men trots att vi har problem på många håll inom stödområdena kan man med glädje konstatera att regionalpolitiken har kommit att bli en viktig och central del i politiken allmänt sett. Regionalpolitiken har trängt sig fram till första ledet. Detta är viktigt att notera, liksom att regeringen gör stora ansträngningar för att göra regionalpolitiken mer effektiv. Det finns inga motsättningar på den punkten. Men vi vet alla att det innebär stora svårigheter att göra dessa förändringar. Erik Holmkvist säger att etableringsviljan är låg. Den är inte på topp, säger han. Jag vet inte var toppen kan ligga. Vi kan dock även i skogslänen konstatera en stor ökning av startandet av nya små företag. Det finns alltså en stor etableringsvilja och en vilja att satsa på de små företagen. Jag tror inte att man som socialdemokratisk politiker ser med motvilja på de små företagen. Tvärtom tror jag att det finns en stor potential när det gäller att satsa på de små företagen.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till vpk-reservationerna i samtliga betänkanden. Jag är tacksam att Sven Lundberg vill undervisa mig i hur man går till väga för att få länsanslag. Han kanske har en bättre förutsättning än vi i vpk som har drivit denna fråga under många år i länsstyrelsen. Det kan vara så att Sven Lundberg, med de socialdemokratiska kontakter han har, kan hjälpa till. Trots allt är Örebro ett rött län. Det kan vi glädjas åt bägge två. Jag vore tacksam om Sven Lundberg kunde hjälpa till genom sina socialdemokratiska kontakter, så att vi får gehör för våra krav och får de resterande 20 miljoner som den socialdemokratiska regeringen inte vill släppa till. Det är vad det handlar om. Jag skall mer än gärna ta detta samtal efter debatten, så att vi inte behöver föra det här i kammaren. Det låter som om jag har fått ett halvt löfte av Sven Lundberg, och jag förstår att han inte vill stå här i kammaren och tala om hur vi skall gå till väga. Det finns ju andra partier här som kanske skulle vilja vara med och komma på andra idéer om hur vi skall gå till väga. Jag tackar verkligen för denna invit. Jag hoppas att Sven Lundberg har propositionen med och läser vad industriministern har för åsikter om Lokavägens betydelse för Hällefors kommun. Det är nämligen det jag vill komma åt. Jag nöjer mig emellertid med detta. De regionalpolitiska insatserna i kommunerna kanske också kan bli bättre om vi tar ett samtal utanför kammaren.
Herr talman! Sven Lundberg säger att etableringsviljan är god. Jag kan hålla med om att den är bra på många områden. Men den kan vara betydligt bättre. Den skulle kunna vara betydligt bättre med en annan, mer småföretagsinriktad politik. Men, Sven Lundberg, lokaliseringssamrådet gäller ju inte de små företagen. Lokaliseringssamrådet gäller de stora företagen. Jag menar att de stora företagen inte har några fördelar av att etablera sig i områden som saknar en bra infrastruktur och väl utbildad arbetskraft. Samtidigt hesiterar de inför en skattesituation i vårt land som, var de än etablerar sig, många gånger är både konfiskatorisk och orimlig. Jag saknar, Sven Lundberg, ett resonemang om och ett svar på min propå om att socialdemokraterna satsar 100 miljoner på ASEA, som borde klara sin expansion med egna medel, men säger nej till att satsa 40 miljoner på de mindre företagen i Bergslagen. Jag tycker att det är ett kvitto på att socialdemokratisk politik i vad det gäller småföretagen bara är en läpparnas bekännelse från talarstolen. Det är inte en effektiv hantering av småföretagens problem för att lösa dem. Jag tycker, Sven Lundberg, att de två senaste inläggen visar på en brist på förståelse för småföretagens situation och ett ointresse för hur de kan utvecklas.
Herr talman! Det blev en trevlig diskussion om Lokavägen. Jag har aldrig åkt på den, men jag har hört berättas mycket om den. Är det nu så att det inte är någon som lyssnar på Karl-Erik Persson eller vpk hemma i hans region, skall jag tala med mina partivänner från regionen och se till att de hjälper till, om de nu anser att Lokavägen bör vara en prioriterad väg som snabbt bör komma långt fram i vägplanen. Jag lovar att göra det. Erik Holmkvist säger att stora företag inte lokaliserar sig till orter där man har en svag infrastruktur. Det är riktigt. Men det är därför det nu satsas så hårt från regeringens sida på att utveckla infrastrukturen. Jag håller med om att det är ett viktigt inslag i regionalpolitiken att bygga upp infrastrukturen. Samtidigt delar jag synpunkterna om att det är viktigt med långsiktiga satsningar på småföretagsamheten och att man bör se till att man har en bra näringsmiljö. När det gäller ASEA och satsningarna i Bergslagen är problemen så pass stora att det krävs extraordinära insatser. Vi har här ett stort företag som ASEA som vi kan förvänta oss relativt snabba resultat av. Jag menar att det inte är något fel att satsa på ASEA i detta fall. Det är inte så att man bara betalar ut pengarna. ASEA kommer att få ansöka om pengar och redovisa sina projekt, och det kommer att ske en prövning av varje enskilt projekt. Så ligger det till. Självfallet kan man också inom regionen sätta in ytterligare insatser när det gäller småföretagsamheten.

Herr talman! Så har vi kommit fram till näringsutskottets behandling av proposition 1987/88:64 om regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland. Näringsutskottets behandling berör dels gruvoch stål-, dels sysselsättningsoch i någon mån småföretagsfrågor. Folkpartiet har reserverat sig på två punkter i betänkandet. Den ena reservationen gäller undersökning av borrkärnor. Låt mig först säga att vi välkomnar regeringens förslag om att ett borrkärnearkiv nu skall komma till stånd. Det är naturligtvis beklagligt och ett slöseri om borrkärnor, som nu finns spridda på olika håll i landet, inte blir undersökta och dokumenterade utan kanske till och med utsorteras och kasseras utan undersökning. Analysering av borrkärnornas innehåll ger upplysningar av geologiskt värde. Därför är det bra att dessa tillgångar nu samlas på ett ställe och studeras och dokumenteras. I reservationen föreslås att en ny och effektiv teknik med automatisk borrkärnescanning används och att undersökning av gamla borrkärnor nu sätts i gång på allvar. Den andra reservationen uttrycker i korthet småföretagens betydelse för en väl fungerande regionalpolitik. En livskraftig småföretagsamhet är av avgörande betydelse för att näringsstrukturen skall kunna bli mer differentierad. Vi anser att regeringen borde skapa ett betydligt bättre småföretagsklimat än vi har i dag i Sverige. Det skulle inte minst gynna de krisorter som berörs i det här ärendet, nämligen Bergslagen och Norrlands inland. Det finns emellertid anledning att inom kort mera utförligt diskutera småföretagens villkor och därför, herr talman, nöjer jag mig med att nu yrka bifall till reservationerna 1 och 8 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Tidigare i den här debatten har Börje Hörnlund berört den allmänna inriktningen och omfattningen av de regionalpolitiska insatserna i Bergslagen och i norra Sveriges inland. Jag behöver därför inte ta upp det igen. Jag kan bara helt och fullt instämma i Hörnlunds kritik av den koncentrationspolitik som regeringen står för. Under snart sex år har Thage G Peterson haft ansvar för näringsoch regionalpolitiken, och under den tiden har den regionala obalansen i landet förstärkts mycket kraftigt. Storstadstillväxten har varit enorm. Samtidigt har skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige fått vidkännas en stor befolkningsminskning. Framför allt ungdomarna har tvingats flytta från dessa regioner. Deras önskan att få arbete och trygghet i sin hembygd har regeringen inte kunnat eller velat uppfylla. Kort sagt: Många människor har under dessa sex år offrats på centraliseringspolitikens altare. Glesbefolkade regioner har fått stå tillbaka. År 1982 fastställde riksdagen befolkningsmål för de olika länen fram till år 1990. Vi är snart framme vid 1990. Om man gör en avstämning och ser hur befolkningstalet är i dag i förhållande till de befolkningsmål som en enhällig riksdag fastställde 1982, finner man att det skulle behövas en befolkningsinflyttning på 40 000 människor till skogslänen för att de befolkningsmål som riksdagen antog 1982 skall uppnås. Jag tvekar inte att nu, när man har facit i handen och ser den negativa utvecklingen under de senaste åren, säga att socialdemokraterna gör skäl för namnet centraliseringens fångar. Det är centraliseringspolitiken som har vunnit framgångar under de senaste åren, och decentraliseringsåtgärderna har fått stå tillbaka. Bergslagspaketet är inte tillräckligt för att hejda koncentrationen. Vi har i näringsutskottets betänkande tagit upp några frågor som skulle få betydelse för en positivare regional utveckling. Gruvnäringen har sedan länge varit en betydande och tung del i Bergslagens näringsliv. Men regeringens förslag till utvecklingsprogram för Bergslagen innebär ingen framtidstro för gruvnäringen i regionen. Enligt den strukturplan som SSAB redovisat och fastställt skall exempelvis gruvan i Grängesberg läggas ned. Fram till dess skall gruvan drivas i ett särskilt bolag. Från centern nöjer vi oss inte med detta. Vi nöjer oss inte med att ett statligt bolag kommer att få karaktären av ett avvecklingsbolag under några år. Vi vill att det skall vara ett utvecklingsbolag, som satsar på en utveckling av gruvnäringen, men då måste det till nya resurser. För att kunna utveckla gruvnäringen i Bergslagen — eller åtminstone vidmakthålla den och t.ex. söka nya mineraler — måste det till en ökad prospektering. Men den konstruktion som regeringens förslag medför inom gruvnäringen och prospekteringsarbetet i regionen innebär att prospekteringsarbetet upphör eller kommer att minska. Det finns därför skäl att, som vi föreslagit i en motion till riksdagen som behandlas i detta betänkande, utöka prospekteringsarbetet och avsätta resurser till en aktiv prospektering efter nya mineraler och gruvfyndigheter i regionen. Nu avlövas i stället mineraloch prospekteringsarbetet. Vi föreslår därför att riksdagen avsätter 9 milj.kr. för ett prospekteringsarbete som kan ske inom ramen för ett utvecklingsbolag i Bergslagen. För att lyckas med det regionala utvecklingsarbetet är det också nödvändigt, vilket påtalats tidigare i debatten, att få en positiv småföretagsutveckling. Detta har socialdemokraterna svårt att förstå. Man lutar sig mot de stora företagen när det krisar till på olika områden. Man lutade sig mot Volvo i Uddevalla, man lutade sig mot Saab i Malmö, och nu lutar man sig mot ASEA i den nu aktuella regionen. Men det är inte tillräckligt. Vi måste få en satsning på småföretagen som innebär att vi får ett finmaskigt nät av många små och medelstora företag i områden som under en lång tid haft sysselsättningsproblem och en vikande befolkningsutveckling. Men det räcker inte med enbart vackra ord. Det gäller också att med konkreta politiska åtgärder stimulera en positiv småföretagsutveckling. Dit hör exempelvis att reducera arbetsgivaravgiften. Från centern har vi lagt förslag om att ordentligt lyfta av arbetsgivaravgiften från småföretagen så att det främjar småföretagens utveckling i förhållande till de stora företagen. Ett sätt skulle vara att halvera sjukförsäkringsavgiften för en lönesumma av upp till 500 000 kr. Det skulle innebära en minskad avgiftsbelastning på ett småföretag med 25 000 kr. Det är många småföretagare som skulle kunna använda dessa pengar bättre — till produktutveckling eller satsning på nya affärsidéer. I en region som har haft en negativ sysselsättningsutveckling kan också egenföretagarna spela en avgörande roll för att skapa ny sysselsättning. Men egenföretagarna bestraffas i dag i förhållande till de stora företagen. Stora företag har betydligt generösare skatteoch avgiftsvillkor än egenföretagare. Vi har därför föreslagit att arbetsgivaravgifterna upp till ett basbelopp skulle slopas för egenföretagarna. Jag är övertygad om att man med betydligt bättre villkor för småföretagarna skulle kunna få en positiv utveckling i utsatta områden, t.ex. i Bergslagen och i norra Sveriges inland. Till åtgärderna för att stimulera näringslivsutvecklingen hör också avvecklandet av löntagarfonderna. Löntagarfonderna har kommit att bli ett enda stort dräneringsrör från glesbygdsområdena. Man flyttar kapital från småföretag och glesbygdskommuner via Stockholms fondbörs, och detta kapital investeras sedan i stora företag. Att avskaffa löntagarfonderna skulle vara en positiv regionalpolitisk insats. Vi kan också tillföra utvecklingsfonderna ökade resurser för att utvecklingsfonderna direkt skall kunna stimulera småföretagsutveckling och satsa på nya produkter och nya företag, etablera teknikcentra och utveckla förutsättningarna för ny teknik och nya branscher i Bergslagen och i norra Herr talman! Debatten har pågått länge, och vi eftersträvar en votering före kl. 18.00. Därför nöjer jag mig med detta och yrkar bifall till de reservationer som centern undertecknat i betänkandet från näringsutskottet.

Herr talman! Det var min avsikt att göra några kommentarer till propositionen om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland. Nu har jag tydligen hamnat i den debatt som gäller näringsutskottets betänkande, men det får mig inte att avhålla mig från att göra de tänkta kommentarerna till arbetsmarknadsutskottets betänkande om de regionalpolitiska insatserna. Herr talman!

Efter en konstant minskning bor för närvarande ca 350 000 människor i området, dvs. 4 90 av landets folkmängd, på en tredjedel av landets yta. På tre år — åren 1984, 1985, 1986 — har befolkningsminskningen i detta område uppgått till drygt 8 000 personer. Man kan också göra en jämförelse för ett mindre område över en längre period för att belysa den negativa utveckling som skett. Under perioden 1960-1985 har Västerbottens inland haft en befolkningsminskning från 84 000 till 62 000 personer eller med över 25 90. Jag kan tyvärr inte instämma i industriministerns uttalande att det har bedrivits en framgångsrik regionalpolitik. I så fall har vi skilda uppfattningar om målet för en sådan politik. Tvärtom! Det här är siffror som talar sitt tydliga språk och som borde stämma till litet eftertanke och framför allt föranleda verkliga krafttag för att vända den mycket negativa utvecklingen. Och så till den viktiga frågan: Motsvarar den proposition som vi nu diskuterar de förväntningar som finns t.ex. i mitt eget län och i det norra inlandet som helhet om åtgärder som måste till om man verkligen vill vända den negativa trenden? Tyvärr måste svaret bli nej. Självfallet skall de insatser som nu görs noteras. Men läget för inlandet är sådant att de föreslagna åtgärderna är helt otillräckliga ur den aspekten. Det här s.k. paketet är ju också en blandning av såväl redan kända åtaganden från statens sida som nya. Det är också så att en del av de kommuner som kanske är värst utsatta inte alls har fått del av paketet. Nu finns det också problem i det stora utflyttningsproblemet, nämligen att det är de unga människorna som flyttar och att andelen kvinnor därav är stor. Det har på ett träffande sätt kommenterats av en arbetsförmedlare i en inlandsort: Läget är akut i inlandet. Befolkningspyramiden ser ut som en svamp, de unga kvinnorna flyr. Födelsetalen går ned, livskraften strömmar ur byarna, in mot kommuncentra och vidare ut därifrån mot kusten. Kvar blir gifta medelålders par, ungkarlar och gamla. De unga kvinnorna är länets kritiska resurs — kan de inte hållas kvar så dör inlandet. Den här arbetsförmedlaren konstaterar också — helt riktigt — att det inte finns några åtgärder i det aktuella paketet för att särskilt förbättra kvinnornas situation. Herr talman! S. k. paket i all ära, men skall den negativa trenden vändas måste mera planerade och heltäckande åtgärder vidtas. Skall de regionalpolitiska målsättningarna uppfyllas, skall människorna i de här områdena bli övertygade om att inlandet kommer att förbli en levande bygd, räcker det inte med de traditionella paketen. Då behövs det ordentliga satsningar, investeringar i ett väl genomtänkt åtgärdsprogram, som i sin förlängning får spridningseffekter. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de reservationer i de aktuella betänkandena som vpk:s representanter har undertecknat.

Herr talman! Frågan huruvida glesbygden skall utvecklas eller inte utvecklas har ju ett intimt samband med vad som händer inom skogsbrukets och jordbrukets område. Socialdemokraterna har inte direkt rosat marknaden när det gäller förslag om att utveckla näringarna inom dessa områden. Men det är klart att förslaget om att 22 milj.kr. skall anslås för Västerbotten är ett steg i rätt riktning, och det kan säkert vara till god nytta för länet och för hela området. Man kan naturligtvis fundera över om det inte skulle ha behövts pengar också på annat håll än i Västerbotten, men det kan kanske komma ytterligare pengar så småningom. Från centerpartiets sida har vi i det här sammanhanget motionerat om hur dessa pengar skall användas, därför att det är viktigt att pengarna går till de människor som jobbar med dessa saker och att de inte stannar på det administrativa planet i alltför stor utsträckning. I en reservation till jordbruksutskottets betänkande nr 15 har vi påpekat att alla dessa pengar skall användas för stöd till skogsbilvägar samt för gallring och röjning och andra åtgärder i skogsvårdande syfte. Åtgärderna skall avse det enskilda jordbruket, så att de människor som är bosatta i de aktuella områdena och är verksamma där verkligen får del av pengarna. Majoriteten i jordbruksutskottet har inte velat ställa sig bakom vår motion, där vi alltså velat understryka just vikten av att pengarna används på det här sättet. Det sägs av majoriteten att om man gör som vi föreslår kommer man att försena användandet av pengarna. Detta tycker jag är ett felaktigt påstående, för det kommer man inte att göra. Människorna finns där ute och organisationen finns, så det är bara att sätta pengarna i händerna på människorna, så kommer det att hända saker och ting. Viktigt är att det inte i skogsvårdsstyrelsen byggs upp en administration härvidlag utan att man nyttjar den administration som finns inom styrelsen och att man tar i anspråk den administration som finns inom andra skogsorganisationer. Det här är ju ett tillfälligt tillskott av pengar som inte får föranleda en ökad administration, vilken man sedermera får besvär med, när man skall så att säga leva på de pengar som normalt utgår. Herr talman! Det här är bara ett sätt för oss att understryka vikten av att dessa pengar hanteras riktigt, och jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen i jordbruksutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar finns bl.a. förslag om ett anslag på 22 milj.kr. som avser särskilda skogsvårdsinsatser i norra Sverige. Till grund för det förslag som presenteras i propositionen ligger en utredning som gjorts av länsmyndigheterna i Västerbottens län. Det förslag som presenterats bygger på ett omfattande samrådsarbete mellan flera inblandade parter: länsstyrelsen, skogsvårdsorganisationen, skogsbruket och de kommuner som är berörda. Programmet skall genomföras under en treårsperiod. Med tanke på den arbetsmarknadssituation som föreligger i Västerbottens inland bör programmet fullföljas i enlighet med den planerade uppläggningen. Utskottets majoritet har bedömt saken så att motionsförslagen snarast skulle vara till nackdel för programmets genomförande — bl.a. skulle de medföra en försening av genomförandet. Skall programmet genomföras enligt planerna är det säkert nödvändigt att skogsvårdsstyrelsen tillförs resurser för ett riktat och utökat utbud av rådgivning och bättre service till skogsägarna. Jag bedömer det som angeläget med förstärkta personella resurser för att man skall kunna nå bl.a. de passiva skogsägarna och även för att man skall kunna låta andra få en utökad rådgivning. På sikt kan en utökad rådgivning medföra bättre skogsvård och förutsättningar för större virkesuttag. Pengarna kommer säkert inte att gå till administration utan till praktiska insatser. Skall de föreslagna insatserna snabbt ge resultat är det angeläget att riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag. Jag yrkar bifall till detta och avslag på den vid jordbruksutskottets betänkande nr 15 fogade reservationen.

Herr talman! Det anförande jag skall hålla avser arbetsmarknadsutskottets betänkande 14, och jag skall fatta mig så kort som möjligt för att inte alltför mycket uppta kammarens tid. Ur principiell och statsfinansiell synpunkt är ett överförande av ytterligare en kommun till stödområdet en allvarlig åtgärd, inte minst därför att ju fler kommuner som ingår i stödområdet, desto mindre resurser kan rimligtvis tilldelas varje kommun. Det offentligas tillgångar är förvisso inte obegränsade. Men nu har regeringen valt greppet att — inför bortfallet av kanske 1 200 jobb vid SSAB i Borlänge — lägga orten Borlänge intill stödområdet temporärt, intill utgången av 1989. Därigenom har man gjort Säters kommun till en ”ö”, belägen mitt i en stor bygd som tillhör stödområde C men som själv inte tillhör det stödområdet. Detta är en absurd situation! Säter drabbas dels av strukturkrisen vid SSAB, där många säterbor har sin utkomst och nu blir arbetslösa, dels av den mycket stora neddragning av sysselsättningen som ägt och äger rum vid Säters sjukhus. I Borlänge är stora statliga satsningar på gång — som Teknikdalen, Falun/Borlänge högskola, Bergslagens tekniska högskola och statens banverk, och det råder där ett allmänt gott industriklimat, karakteriserat av en livlig etableringsoch utvidgningsatmosfär. Möjligheten att skapa nya — och lika nödvändiga — jobb i Säter är mycket mindre. Att man då vill diskriminera Säter genom att låta kommunen bli en isolerad ”ö” i stödområde C är obegripligt! Beror det möjligen på att denna kommun = till skillnad från grannkommunerna — är styrd av icke-socialistiska partier? Då dagens debatt började föreföll det mig svårt att få riksdagen att rätta till situationen i Säter, eftersom motionerna och reservationerna härom endast var undertecknade av representanter för folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Själv har jag lämnat in en motion med precis denna innebörd under allmänna motionstiden i januari. Mitt hopp att moderaterna skulle kunna ansluta sig till den här linjen tändes när Bengt Wittbom började diskutera ett sågverk i Säter, som ej kunde bygga en tork eftersom man inte fick loss sin investeringsfond. Till min glädje meddelade Wittbom i ett senare anförande att moderaterna anslutit sig till de tre andra oppositionspartierna i denna fråga. Detta borde ge majoritet i voteringen om en stund! Med tillfredsställelse noterar vi i folkpartiet att Säter därmed kommer att tillföras stödområde C, vilket måste anses vara en självklar rättviseåtgärd för denna kommun med dess påtagliga sysselsättningsbekymmer. Villkoren för företagsamheten i stödområde C var från början avsevärt sämre än de för stödområdena A och B gällande. Denna skillnad vart orimligt stor när riksdagen för ett år sedan — mot folkpartiets vilja — tog bort sysselsättningsstödet i stödområde C. Detta är av särskild vikt för nya och expanderande företag, men kostar sammanlagt inte det offentliga särskilt mycket. I reservation 10 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 14 yrkar folkpartiet och centern på att sysselsättningsstödet skall återinföras i stödområde C, en åtgärd som kostar förhållandevis litet men ger förhållandevis mycket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8, 10, 14, 17 och 22 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 14.

Herr talman! Det tenderar till att gå allt fortare i debatten, men jag skall ändå ta mig tid att tala litet grand om Bergslagen och den verklighet som vi lever i där. För någon tid sedan reagerade jag ganska starkt när jag gick genom Stockholm en morgon på väg till riksdagen och såg en reklamkampanj för en av våra vanligaste affärstidningar. Kampanjen gav i några få ord en beskrivning av hur många människor upplever sin vardag och hur andra spekulerar med deras liv, arbetsplatser och hemorter. Rubriken i kampanjen var: Uppköpt? Sedan skulle man då läsa den här tidningen nästa dag för att få reda på om ens arbetsplats var uppköpt av någon, om man var ägd av någon annan än den arbetsgivare man hade dagen före när man gick hem. Jag bedömde det som så att den här tidningen, som väl följer den kapitalistiska utvecklingen, visste att den viktigaste informationskällan om vem som äger en arbetsplats är affärstidningarna eller dagstidningarnas ekonomisidor, där det ju spekuleras om maktkoncentration, ägarbyten och företagskoncentrationer. Det hurtiga konstaterande som görs i reklamkampanjen gömmer ofta en djup tragik för dem som är drabbade och som är utsatta för kapitalägarnas godtycke och, skulle jag vilja säga, ägarnas planekonomi som planeras och genomförs över huvudet på de anställda. ASEA har blivit utlandsägt. Det var tidigare ett Västmanlandsoch Sverigebaserat företag. Wirsbo bruk i Västmanland byter nu ägare, med osäkerhet om vad som händer med företaget. Erfarenheter från sådana här ägarbyten, som sker ganska snabbt, visar att det ofta är någon åtgärd som planeras i samband med att företaget byter ägare. Man köper ju inte och säljer företag hur som helst ändå. I Västmanland, som är en del av Bergslagen och, som jag tycker, en väldigt viktig sådan, kan det tyckas att man har genomlevt nog av plågsamma nedskärningar under en tid, men det finns nu också två väldigt brännande och aktuella exempel i vårt län på hur det står till med enskilda ägares ansvar för sysselsättningen. Det är två fall som också kan ses som en följd av ägarbyten och långsiktig strategisk planering från ägarnas sida. I ena fallet har det gällt att skaffa sig dominans på marknaden av boardskivor genom uppköp och nedläggningar. I andra fallet är det en ren nedläggning för att koncentrera produktionen till Finland. Jag pratar om Morgongåva och Skinnskatteberg, där tillsammans 600 å 700 arbetstillfällen hotas, med de följdeffekter som tillkommer omkring själva nedläggningarna. Arbetsplatserna skall läggas ned till sommaren. Fagersta—Norberg-området, som har stått i centrum för debatten under lång tid, har fått en del åtgärder. Det har gjorts en del i Bergslagspaketen, och för tillfället är det ganska lugnt kring sysselsättningen där, eftersom man redan har genomlidit stora förändringar på grund av stålindustrins omstruktureringar. Hur länge det kan vara lugnt vet ingen, för det varierar från dag till dag. Surahammar och Hallstahammar tycker vi också bör uppmärksammas. I Surahammar är SSAB ägare av en industri vars verksamhet är litet osäker. Inget nämns om den i propositionen, trots att man där behandlar stålindustrin till viss del. Hallstahammar, som jag väl känner, har inte fått något stöd av samhället, trots att man försökt med nyetableringar, som kunde ha varit möjliga, för att differentiera näringslivet och nyinvestera i syfte att få fram alternativ sysselsättning. Jag tycker att läget i området är minst sagt spänt, och det rimmar inte alls väl med regeringens så överslätande och självberömmande värdering av den ekonomiska och regionala politiken som har kommit till uttryck i inte minst industriministerns anförande. Det är litet märkligt när man som lokal företrädare för länet tvingas se att regeringsrepresentanter reser ut i länet och hävdar, som i det ena fallet — det gällde industriministern —, att här ser ju allting ganska bra ut. Riksdagsmännen bara gnäller, fast allt ser så ljust ut! I det andra fallet gällde det biståndsministern, som häromdagen sade att man skall tvätta bort krisstämpeln. Jag vill göra bekant att jag absolut inte vill måla upp problem större än de är, men jag anser att jag har rätt och fog för att kritisera och föra fram problem som finns i länet. Och jag vägrar att sticka huvudet i sanden och säga att här syns inga problem, vi måste tvätta bort krisstämpeln. Även om det inte är akut kris på alla orter där det tidigare har varit problem på grund av stålindustrins omstrukturering, är det nu kriser av litet annat slag som gäller träindustrin och kapitalets schackrande med arbetstillfällen och hela orter. Jag menar att det måste föranleda någon åtgärd. Mot den bakgrunden är naturligtvis regeringens Bergslagspaket och åtgärder i övrigt helt otillräckliga, skulle jag vilja säga. Vad man erbjuder utanför paketpolitiken har framkommit i interpellationsdebatter om de här orterna. Man meddelar att arbetsförmedlingen arbetar, att länsorganen arbetar och att landshövdingen känner till vad som händer. Det tycker inte jag är tillräckligt. I Platsjournalen, som länsarbetsnämnden ger ut, kunde man häromveckan läsa att i Södertäljeregionen behövs hundratals anställda och att företag där t.o.m. planerar att flytta från orten för att det är svårt att få folk. Borde man inte lägga ihop två och två? Skall folk på nedläggningsorter, där man över en natt har beslutat sig för att dra ett pennstreck över verksamheten och slå igen, verkligen tvingas att flytta, att pendla eller helt förändra sin tillvaro genom att byta till ett liv i tätortsregioner där det förut bor en massa folk? Kan man inte få företagen att flytta till Bergslagen, styra tillväxten till Bergslagen, ha en aktiv lokaliseringspolitik med stora samhällsekonomiska vinster i förhållande till att lägga ner hela bygder? Jag anser att ett bifall till reservation 3 från vänsterpartiet kommunisterna till arbetsmarknadsutskottets betänkande 14 borde vara en självklarhet för alla som från den här regionen kommer att vara med om omröstningen om en stund, inte minst socialdemokraterna. I reservationen pekar vi på vikten av rejäla anslag för en skyndsam utbyggnad av Bergslagspendeln och annan infrastruktur, för en vidgad och bred utbildning i länet, för en ändrad inriktning av fonder och statsföretag, för en investeringsstyrning av tillväxten inom industrin till Bergslagen och direkta utlokaliseringar. Utöver vad som där diskuteras kan man också nämna att det fordras mycket av andra infrastrukturella satsningar, t.ex. på alternativ energi, på introduktion av naturgas, som ju har en rättmätig plats i vårt framtida industrisamhälle. Det är en satsning som skulle vara oerhört betydelsefull för Bergslagen, som nu ser ut att bli ett slagfält, ett område för maktkamp mellan privata intressen, just därför att samhället — staten, regeringen — inte tar de rätta greppen. Herr talman! Det är sorgligt att se vad som händer undan för undan, och det är än värre att höra att regeringen av och till påstår att det är inga problem utan att det som görs är tillräckligt. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Debatten i dag handlar än en gång om Bergslagen, om de särskilda insatser som behövs för att stimulera arbetsmarknaden och motverka de negativa konsekvenserna av omstruktureringar inom i första hand ståloch gruvnäringen. Bergslagens problem har vid flertal tillfällen redan diskuterats i kammaren, och den socialdemokratiska regeringen har mycket kraftfullt satt in åtgärder för att stimulera ett förändringsarbete. Den delvis nya syn på det egna näringslivet som de kommunala företrädarna har tillägnat sig har kunnat förstärkas genom de här satsningarna. Det kan kanske verka litet egendomligt efter det anförande som hållits av Hans Petersson i Hallstahammar att jag som bergslagsbo inte kan vara annat än nöjd med både det hittillsvarande stödet och de nu föreslagna satsningar na. Självfallet ställer både de berörda och omkringliggande kommunerna stora förväntningar på de beslutade och föreslagna utlokaliseringar av statlig verksamhet som förutspås. Stor kraft läggs också ner av de berörda kommunerna för att ställa upp med bostäder och kringservice. Utlokaliseringen innebär ju väldigt mycket mera än de nya arbeten som direkt tillförs kommunen. Den kan också vara en motor och en drivkraft för olika utbildningsinsatser. Som ledamot av Bergslagsdelegationen har jag fått en god inblick i såväl de problem som finns i kommunerna som i de insatser som görs. Visst skulle det kännas väldigt bra att kunna säga till dem som blir arbetslösa på grund av strukturförändringar att de har ett nytt jobb att gå till i morgon. De som har det har säkert en grundutbildning som ändå gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Men vi som arbetar i verkligheten med dessa strukturförändringar vet att det innebär nya typer av arbeten, för vilka den arbetslöse inte har en adekvat utbildning. Dess värre har vi bergslagsbor hittills levat i skuggan av en dålig utbildningstradition som vi med alla medel måste bryta. Bergslagsdelegationen, som arbetar med attitydförändringar, utveckling av infrastrukturen, näringslivsutveckling och övergripande program, fungerar och bör fungera som en katalysator för även andra insatser. Vi kan också inom vårt begränsade ansvarsområde överbrygga hinder av mer byråkratisk natur som gärna kan uppkomma när 23 kommuner, fördelade på sju län, skall samarbeta. Resultatet av de hittillsvarande insatserna inom t.ex. arbetsmarknadsutbildningen visar på en mycket stor arbetsinsats från resp. länsorgan. De särskilda pengar som avsatts i tidigare Bergslagspaket har genererat ökade insatser från ordinarie länsanslag. Det är glädjande att se att vi redan har satt i gång utbildningar för ungefär två tredjedelar av de medel som kommit oss till del via Bergslagspaketet. Men vi ser också, som t.ex. i Örebro län, att man av sitt vanliga anslag för två kommuner enbart satsat åtskilliga miljoner utöver det ordinarie anslaget för att också se till att man ställer upp med utbildning. Jag kan alltså med stöd av dessa redovisade resultat ha mycket hög tilltro till att de nu föreslagna pengarna snabbt kan sättas in i riktade utbildningsinsatser och därmed ge de önskade effekterna. Förra veckan invigdes Teknikdalen i Borlänge av industriministern. Teknikdalen är ett av många bevis för den ökade medvetenheten om nödvändighet av utveckling och forskning och fortsatt satsning på Bergslagens tekniska högskola. Jag vill ändå som avslutning på mitt inlägg säga att det faktiskt inte räcker med dessa delar. Redan under den allmänpolitiska debatten den 4 februari sade Inger Hestvik att det är nödvändigt att vi får goda kommunikationer i Västerbergslagen. Vi socialdemokrater från Dalarna har anledning att bevaka den trafikpolitiska propositionen i denna för Västerbergslagen så viktiga trafikoch arbetsmarknadspolitiska fråga. Jag vill dessutom instämma i utskottets skrivning om Bergslagsdelegationens framtid. Det är fel att nu utgå ifrån att denna typ av myndighet skall permanentas. Det är kanske genom att kraftfullt arbeta under begränsad tid som syftet nås att stimulera och aktivera förändringsarbete i ett geografiskt avgränsat område, och att dra lärdom av dessa insatser och kanske hitta nya Prot. 1987/88:86 utvecklingsformer. 17 mars 1988 Med detta vill jag tillstyrka utskottets förslag. Säskildarsälbrblbalb ärsKuda regionalpolt
Herr talman! Iréne Vestlund kände inte heller igen min beskrivning av verkligheten, efter vad jag förstår, och ansluter sig också till talet om att allting är så bra. Jag tycker det vore ganska klädsamt om även socialdemokraterna släppte litet på lojaliteten till regeringspolitiken. Tänk efter och analysera verkligheten! Hur ser det faktiskt ut? Stämmer den genomsnittliga och allt överslätande beskrivning som industriministern, finansministern och andra ger över läget i landet, eller har ni sett några problem som möjligen avviker från bilden? Jag har sett dem. Iréne Vestlund talar om att man får bygga ut samhällsservice. Det gäller skolor, bostäder och jag vet inte allt vad hon nämnde. Jag kan ju tala om att i Hallstahammar — som drabbades av nedläggningen av Hallstahammars bruk, 1980 tror jag det var — har vi rivit bostäder. Det är ett problem. Att vi inte skall kunna få folk att flytta in i färdiga, moderna bostäder utan river dem — visserligen mot min vilja — tycker jag säger något om hur utvecklingen är. Skinnskatteberg kunde vi inte skriva om i motionen om Bergslagsfrågorna. Det var säkert bekant i styrelserummen och även hos ASSI:s representanter i styrelsen att nedläggning skulle ske, men det var inte för oss allmänna riksdagsledamöter. I Skinnskatteberg, menar jag, borde göras oerhört starka insatser, och då krävs åtgärder av den typ vi har föreslagit i våra motioner och i reservationerna. Det behövs en långsiktigt stadigvarande utveckling, så att man slipper fara runt på krisorterna undan för undan och hitta tillfälliga lösningar. Då behövs en politik som går stick i stäv med kapitalets planekonomi, som jag skulle vilja kalla det. Det sägs allmänt att det saknas industriarbetare i vårt land. Men här står jobbarna färdiga med sina händer, sina verktyg, sina erfarenheter och fullt moderna lokaler. I det ena fallet är det metallindustri och i det andra är det träindustri. Här borde regeringen se till att det blir något gjort och inte bara hänvisa till vackra skrivningar.

Herr talman! Jag skulle inte ha begärt genmäle om inte Iréne Vestlund gjort som industriministern försöker göra, vilket Hans Petersson i Hallstahammar här påtalar, nämligen blunda för problemen. Jag kan aldrig tro att Iréne Vestlund som representant för arbetarrörelsen i Dalarna tycker att det kan vara problemfritt att elektrostålverket i Domnarvets Jernverk skall läggas ned trots att det går med vinst, eller att vi fortfarande inte i mars månad vet vad ASEA kan utfärda för garantier för dessa 500 jobb. Det är naturligtvis jätteproblem. Om det inte blir någonting med dessa 500 jobb i Ludvika, vad står då kvar av satsningen i Ludvika? Då är bara de statliga utlokaliseringarna kvar i stort sett. Detta är jätteproblem som måste beröra Dalarnas socialdemokrater i grunden. 65 Att då instämma med en industriminister som i sig är skyldig till denna utveckling, tycker jag är ett sätt att svika regionen. Jag blir besviken när jag hör någon ta sådana yttranden i sin mun.

Herr talman! Det känns litet märkligt att det enbart skall vara representanter från vpk som känner till verkligheten ute i dessa kommuner. Jag känner också till den verkligheten, och jag varken blundar för den eller är överslätande. Men jag vet också att ett förändringsarbete faktiskt inte kan göras på en kort tid. Det talas ganska mycket om att vi skall göra en strukturförändring i Bergslagen. Ja, det skall vi göra, men då krävs också att man stimulerar och initierar detta under ganska lång tid, eftersom det är en trög massa som vi arbetar med. Jag återkommer många gånger till utbildning, och Lars-Ove Hagberg måste väl ändå veta att man i dag inte kan förutsätta att den som lämnar ett arbete som blir bortrationaliserat på grund av strukturförändring skall kunna gå tre steg åt höger eller vänster och få ett likadant arbete. Då skulle vi ju inte anpassa oss till de nödvändiga strukturförändringarna. Man kanske helt enkelt är tvungen att i verkligheten skaffa sig en ny utbildning och anpassa sig till den faktiska arbetsmarknaden. Vi kan heller inte vara med och tillstyrka att man skall bygga upp nya krisbranscher. Det Hans Petersson i Hallstahammar tar upp om Hallstahammar och Skinnskatteberg känner jag inte till, och jag kan därför inte bemöta det. Men det klädsamma tycker jag borde vara att vi gemensamt inom arbetarrörelsen ser till att vårt folk får chansen att vara med och konkurrera om de framtida arbeten som kanske också ger möjligheter för dem att vara kvar på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag har full förståelse för att Iréne Vestlund inte känner till detaljerna i de exempel som jag tog upp. Men de exempel som jag beskriver är inte osanna. Det är exempel på vad som håller på att hända i de här bygderna. Det var inte så länge sedan industriministern sade att han inte kunde förstå vad västmanländska riksdagsmän gnäller om. Det är synd om Iréne Vestlund, som måste försvara honom. Industriministern borde vara här och försvara sig själv. Iréne Vestlund säger att man måste få mera tid. Men varför är det så kort tid? Jo, därför att kapitalet har initiativet och makten och styr och beslutar i hemlighet. Sedan kan det över en natt stå klart för de anställda att företaget där de arbetar är uppköpt av något annat företag och på väg att läggas ned. Inom kort kommer det sedan brev om att nedläggning, trots att MBL förhandlingarna inte är avslutade, bör ske till sommaren. Det är så klart vem som har makten och styr och ställer. Det är klart att tiden då blir kort för den stackars regering som skall hänga med. Vi kommunister hävdar därför att regeringen måste ta initiativet i denna utveckling och ha en mer långsiktig planering, visa sin viljeinriktning, använda statsföretag, löntagarfonder och olika samhällsmedel som finns för att åstadkomma en annan utveckling och för att få en mer garanterat långsiktig samhällsekonomisk utveckling. Det är inte samhällsekonomiskt att erbjuda hela bygder att flytta till överkoncentrerade och fullproppade regioner. Det borde väl stå klart för de flesta.
Herr talman! Vad betyder egentligen utbildningen? Jag har varit med om att föreslå ett förverkligande av den vuxenutbildningsreform som skulle vara så enormt viktig för Bergslagen framöver. Vi har inte tagit det första stapplande steget åt det hållet än. Men det skulle innebära en kraft för Bergslagen att få det. När det gäller förändringar tänker jag framför allt på SSAB Domnarvet, eftersom det handlar om det län jag kommer från. Industriministern har där tagit initiativ till en förändring, som i sin tur får följder. Det minsta man då kan kräva av den som tar initiativet — liksom av en privat ägare — är att han ser till att folk får nya jobb. Den faktiska arbetsmarknad som industriministern har skapat där innebär färre arbetstillfällen. Hur kan man försvara detta? Om man skall gå försiktigt och sakta fram måste man väl skapa något annat i stället, t.ex. anordna utbildning till andra arbetsområden, och inte tvinga folk att flytta eller välja förtidspension. Det är egentligen detta som problematiken handlar om. Industriministern gör inget för att förändra de dåliga arbetsmarknadsutsikterna för dem som ställs ut på trottoaren, dvs. de som i dag jobbar på SSAB. Jag tycker dessutom att det är angeläget att Bergslagen löser problemen med ASEA. Är det garantier eller är det bara fagra löften? Det betyder väldigt mycket för utvecklingen framöver.
Herr talman! Det är lätt att bara slänga ur sig påståenden, något som jag tycker att Lars-Ove Hagberg gör i sin argumentering. Men vi lever i en värld där vi är beroende inte bara av vad om händer i Sverige utan också av vad som händer i Europa och i den övriga världen. Vi får leva med de förändringar som sker och anpassa oss efter dem när det gäller vår handelsbalans och vilka varor vi kan sälja. Då kan man väl inte säga att det är industriministern som lägger ned verksamheter. Att verksamheter läggs ned beror på att vi måste anpassa oss efter omvärlden, för vi vill väl ändå ha industrier som är lönsamma och som kan sälja sina varor? När det gäller det långsiktiga förändringsarbetet krävs det en hel del åtgärder på det lokala planet. Jag vet att man it.ex. Borlänge satsar väldigt mycket på att förändra strukturen på samhället och att man redan i dag har breddat arbetsmarknaden. Många gånger är ett av problemen att de som arbetar inom en nedläggningshotad bransch snabbt försvinner från denna bransch, så att man i stället får personalproblem åt så att säga det andra hållet fram till den tidpunkt då en nedläggning definitivt skall ske. Ett långsiktigt arbete innebär att man förändrar strukturen på samhället. Det är inte så enkelt att initiera och skapa utbildning om man inte också kan garantera att människor kan få arbeten inom de nya områdena. Men det är genom långsiktiga satsningar som vi ger människorna i Bergslagen en tilltro till möjligheten att bo kvar. Jag håller helt och hållet med Hans Petersson i Hallstahammar om att vi självfallet inte skall vara med om att flytta vårt folk från bygden. Tvärtom, människorna skall vara kvar men i meningsfulla arbeten.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 9 och avslag på samtliga motioner och reservationer. I regeringens regionalpolitik betonas transporternas och kommunikationernas stora betydelse. Ett återkommande krav från företrädare för regionala intressen är satsningen på bättre kommunikationer. Genom de extra satsningar som nu föreslås i regeringens proposition tillfredsställs inte alla krav, men det är ändå en stor satsning med en inriktning som är av stor betydelse för regionen. Genom satsningen på vägar, järnvägar och flygplatser har regioner som drabbats av befolkningsminskning goda möjligheter att leva vidare och utvecklas i en positiv riktning. Till trafikutskottets betänkande har fogats ett antal reservationer. Jag finner dock inte något skäl att beröra varje enskild reservation. Som kommentar till reservationerna måste dock de kraftiga satsningar på vägar och järnvägar som föreslås i den trafikpolitiska propositionen som nu utskottsbehandlas nämnas. Flera av de frågor som berörs i reservationerna kommer att behandlas i samband med den övergripande trafikpolitiska propositionen och den debatt som då kommer att ske här i kammaren. Det finns därför ingen anledning att i dag förlänga debatten om dessa frågor. Jag har bara en kommentar angående de 20 miljoner som föreslås till upprustning av järnvägar i det betänkande som vi nu behandlar. Det bör förutsättas att upprustningen sker på det sättet att investeringen kommer en framtida persontrafik till del.

Herr talman! I dagens proposition finns inte den del av Bergslagen som ligger i Uppsala län med. Jag anser att det är en allvarlig miss, eftersom det kommer att uppstå stora problem när Svenskt Stål AB, SSAB, lägger ned verksamheten i Dannemora gruva. Uppsala län är ett mycket ojämnt län ur sysselsättningssynpunkt. De norra delarna drabbas hårt av företagsnedläggningar och därmed följande utflyttningsproblem. Tierps kommun har gjort satsningar inom kommunikationsområdet bl.a. genom att få till stånd ett kombinationskort för tåg-buss på SJ och Upplands Lokaltrafik för att förbättra möjligheten till arbetspendling till Uppsala. Den arbetsgrupp, Dannemora utvecklingsgrupp, som tillsatts har kommit i gång med sitt arbete, men det är ju allmänt känt att när många arbetstillfällen försvinner på en gång är det mycket svårt att få ersättning för hela bortfallet. Jag anser således att det skulle hjälpa Tierps och Östhammars kommuner högst väsentligt om dessa inplacerades i stödområde C. Detta krav har också folkpartiet drivit hårt. Enligt utskottets skrivning kommer den regionalpolitiska utredningen att ta upp frågan om stödområdesindelningen. Jag förväntar mig då att vi kan få ett flexiblare system än i dag, så att även norra Uppland kan komma i fråga om liknande problem skulle uppstå. Avskaffandet av sysselsättningsstödet förra året har inneburit att hårt drabbade bygder, bl.a. i Bergslagen dit viss del av Uppsala län hör, fått försämrade möjligheter att upprätthålla sysselsättningen. I likhet med folkpartiets representanter i utskottet är jag förvånad över att sysselsättningsstödet i stödområde C inte kan återinföras. Bergslagen har uppenbarligen problem, och ett återinförande av sysselsättningsstödet skulle vara välkommet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 10.

Herr talman! De frågor som diskuteras i anslutning till propositionen om Bergslagen är naturligtvis utomordentligt viktiga och angelägna för oss som representerar Bergslagslänen. Det är alldeles uppenbart att de svårigheter och problem som bygderna där har haft att brottas med och som de kommer att ha under de närmaste åren fordrar stor uppmärksamhet från alla som är samhällsengagerade och politiskt intresserade. Under debatten har Hans Petersson i Hallstahammar tagit upp ett resonemang om att vi från socialdemokratins sida skulle vilja tvätta bort krisstämpeln från vårt län. Det är en alldeles riktig beskrivning. Det finns ingen anledning att beskriva länet i första hand i termer av kris, nöd och elände, för det finns utomordentligt stora förutsättningar för framtiden i delar av länet. Men den här beskrivningen hindrar naturligtvis inte att det också är angeläget att ta fasta på de problem och svårigheter som finns exempelvis i Västmanland, Skinnskatteberg och andra kommuner och orter i Bergslagen. Resonemanget om att tvätta bort krisstämpeln tar alltså sikte på att man skall ta vara på det som bär för framtiden, att markera de framtidsmöjligheter som finns i Västmanlands län och vår del av Bergslagen. Det är inte fråga om att sticka huvudet i sanden och bortse från problemen. Tvärtom har vi starkt engagerat oss i att försöka skapa program inom länet som gör det möjligt att få en bra utveckling till stånd i hela länet. Vi har kunnig och välutbildad arbetskraft, och det finns en väl utbyggd och bra service. Låt mig, herr talman, peka på satsningar som skall göras på Mälarbanan. Jag vill vidare kommentera industriministerns uttalanden om Västmanland. I den akuta kris som nu är i Skinnskatteberg med anledning av boardfabrikens nedläggning har faktiskt industriministern uttalat att staten har ett särskilt ansvar för sysselsättningen i Skinnskatteberg. Staten har under en lång följd av år varit den huvudsakliga arbetsgivaren och har alltså ett ansvar att ta. Vi ser fram mot att MBL-förhandlingarna klaras ut förhoppningsvis så att boardfabriken blir kvar. I annat fall räknar vi med att Thage Peterson och regeringen kommer med ett paket som ger framtidstro och skapar balans när det gäller sysselsättningen i Skinnskatteberg.

Herr talman! Jag instämmer i Göran Magnussons beskrivning att man inte skall måla ut saker värre än de är. Jag sade precis så här i mitt inlägg: ”Jag vill göra bekant att jag absolut inte vill måla upp problemen större än vad de är, men jag anser att jag har rätt och fog för att kritisera och föra fram problem som finns i länet. Och jag vägrar att sticka huvudet i sanden och säga att här syns inga problem — — —.” När industriministern i stort upplagda artiklar i våra viktigaste länsorgan säger att han inte förstår vad riksdagsledamöterna i länet klagar över drabbar den kritiken även Göran Magnusson, trots att ni tillhör samma parti. Då får ni väl reda ut den saken och tala om för Thage Peterson att det finns vissa problem. Jag tycker att det är väldigt bra att de löften som givits beträffande Skinnskatteberg upprepas från talarstolen. Då blir det ännu mera förpliktande, eftersom det är valår. Jag är tillfredsställd med att man lovar så mycket. Jag kan faktiskt erkänna att det är en skillnad nu jämfört med den förra industriministern. När en nedläggning var på gång före 1982 års val, sade man att staten inte hade något särskilt arbetsgivaransvar, för staten gäller samma regler som för alla andra. Så är i verkligheten fallet i vårt land, men det skall bli intressant att se om man nu gör ett avsteg från detta.
Herr talman! Låt mig bara med anledning av situationen i Skinnskatteberg år 1982 säga att det faktiskt inträffade att staten, när det blev socialdemokratisk regering, klarade 275 jobb i boardfabriken. Att svårigheterna sedan har ökat och att det nu är problem i boardfabriken är alldeles uppenbart. Till sist, herr talman, vill jag säga att det är bra att varken Hans Petersson i Hallstahammar eller jag har huvudet i sanden när vi skall arbeta för länet. Vi är på spaning efter nya möjligheter och nya framtidssatsningar för Västmanlands län.
Herr talman! Det är med stor glädje jag noterar att man så betonar statens ansvar och möjligheter. Jag upplever det som ett indirekt tillstyrkande av de idéer som jag har fört fram i vår Bergslagsmotion, där vi säger att löntagarfonder, samhällsföretag, statsföretag och regeringsmakt måste användas för en samhällspolitiskt riktig utveckling, i strid med kapitalets planekonomi och nedläggningselände.

Herr talman! I det här skedet av debatten skall jag fatta mig mycket kort. När det gäller de frågor som ryms inom arbetsmarknadsutskottets och näringsutskottets betänkanden vill jag kort och gott instämma i vad Börje Hörnlund och Per-Ola Eriksson framhöll. Jag vill även instämma i deras yrkanden. Låt mig endast tillägga att man måste tycka att det är märkligt att majoriteten avstyrker förslaget att Säter skall införlivas i stödområdet. Det är märkligt därför att Borlänge nu kommer in. Säter kommer självfallet, med den sjukvårdsorganisationsförändring som nu är på gång, att få problem framöver. Framför allt blir ju konkurrensen med Borlänge synnerligen ojämn. Jag begärde ordet närmast för att kommentera trafikutskottets betänkande på ett par punkter. Från Dalacentern har vi i motion A21 tagit upp några för länet viktiga SJ-frågor. Vår uppfattning är att Västerdalsbanan även i framtiden skall ingå i riksbanenätet och att återuppbyggnaden av banan från Malung till Sälen verkligen bör komma till stånd samt att trafiken mellan Orsa och Sveg skall upprätthållas. Nu säger utskottets majoritet att dessa frågor skall tas upp i anslutning till behandlingen av den stora trafikpolitiska propositionen. Jag menar dock att det är riktigt att man i framtiden skall ha en sammanhållande huvudman för t.ex. Inlandsbanan och fortsättningen av banan från Borlänge uppemot Västerdalarna. När det gäller återuppbyggnaden av järnvägen mellan Malung och Sälen driver en enig länsstyrelse i Dalarna frågan. Jag tycker det är viktigt att ha med detta redan i dag när man diskuterar dessa frågor. Sedan får vi självfallet återkomma med ytterligare diskussioner när den stora trafikpolitiska propositionen kommer. Jag finner det angeläget att säga detta, och jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4 i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Det råder alldeles speciella förhållanden när man öppnar debatten kl. 19.00 — men man får ju åtminstone tala till protokollet och till dem som är närvarande här i kammaren. Det vi i dag skall behandla är näringsutskottets betänkande om mineralpolitik. Det gäller dels budgetpropositionen, dels de anslag som avser SGU, bergsstaten, nämnden för statens gruvegendom och delegationen för samordning av havsresursverksamheten. Till detta kommer 14 olika motioner väckta under den allmänna motionstiden. Vi befinner oss nu i skarven mellan en befintlig mineralpolitik, som — har jag en stark känsla av — utvecklingen i viss mån har sprungit ifrån, och en mineralpolitik som mera är anpassad till de nya förutsättningar som vi kan se framför oss under de närmaste åren. Den svenska naturen — det är jag övertygad om — ruvar ännu på stora, outnyttjade resurser. Även havet döljer fortfarande många värdefulla ting. En av de största tillgångarna är industrimineral som i dag utvinnes i ett helt annat syfte än tidigare, då man mera relaterade till metallvärdet eller bränsleinnehållet. I dag kommer ca 2 500 olika mineraltyper till användning, inte minst i industrin. Granit t.ex. består av mineralerna kvarts, fältspat och glimmer. Dessa mineraler har en spridd användning inom industrin. Konsumtionen av de här industrimineralerna ökar för närvarande med ca 5 90 per år. Den svenska naturen innehåller säkert också mer än som hittills är bekant av många kända mineraler. Det gäller då attraktiva mineraler såsom järn, silver, koppar, bly och guld. Sedan många år tillbaka har vi en rätt omfattande prospekteringsverksamhet, men denna har också i stort sett varit oförändrad under en lång rad år. Numera funderar en statlig utredning över den framtida inriktningen av prospekteringsverksamheten. Utredningen skall redovisa sitt arbete i slutet av detta år. Jag sitter själv med i utredningen. Därför kan jag lova att vi i utredningen med all sannolikhet skall kunna komma fram till många intressanta, nya angreppssätt på mineralpolitikens område. För att återgå till själva betänkandet kan jag konstatera att vi moderater har föreslagit att frågan om prospekteringsanslagen utreds. Som ett led i detta arbete anser vi att nämnden för statens gruvegendom och dess uppgifter skall renodlas till att endast omfatta förvaltningen av statens gruvegendom. Vi anser nämligen att det är fel att NSG — som besitter hela prospekteringsanslaget — dels skall kunna anslå pengar till egen prospekteringsverksamhet, dels fördelar pengar till andra, bl.a. till enskilda företag. Därför begär vi i reservation 1 en översyn i detta sammanhang och att frågan skall bli föremål för utredning. Jag yrkar således bifall till den reservationen. Vad sedan gäller den maringeologiska karteringen — dvs. arbetet med att försöka komma underfund med vilka tillgångar som finns under vattenytan i svenska havsområden — kan vi konstatera att arbetet går mycket långsamt. Det är värt att notera att regeringen i budgetpropositionen går emot SGU, statens planverk, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk och överbefälhavaren, vilkas argument varit starka, när det gäller maringeologisk kartering. Vi moderater har föreslagit att ett nytt specialfartyg skall byggas avsett just för maringeologisk kartering. Vi noterar att även folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna har motionerat om samma sak. Vidare är det intressant att notera att samtliga partier under utskottets handläggning har kunnat enas om att framställa ett krav till regeringen på att denna senast under hösten — alltså om bara några månader — skall presentera en plan, av vilken framgår hur en snabbare maringeologisk kartering skall kunna komma till stånd. Detta är glädjande. Jag noterar således med tillfredsställelse att den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet har tagit till sig de starka argument som förts fram dels under utskottets behandling av frågan, dels, som sagt, av SGU, statens planverk, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk och överbefälhavaren. Därför yrkar vi bifall till ett förslag och ett yrkande som vi alla är överens om.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid två saker, nämligen gruvnäringen i vårt land och den motion om stålindustrin som tas upp i detta betänkande. Vi har behandlat dessa frågor många gånger tidigare här i kammaren, men lika fullt är bristen på en långsiktig, planerad mineral-, gruvoch stålpolitik en orsak till att näringen har en osäker framtid i vårt land. Det förs inte någon samlad och offensiv politik, och därför har vi i Bergslagen under årens lopp fått erfara att vi på järnmalmssidan snart kommer att möta en total gruvdöd. Vi har två järnmalmsgruvor kvar — i Grängesberg och Dannemora. Enligt SSAB och regeringen lär verksamheten också på dessa orter upphöra i början av 90-talet. Bl. a. ur sårbarhetssynpunkt är det betänkligt att vi då inte kommer att ha kvar någon järnmalmsbrytning i Mellansverige. Sådan verksamhet kommer endast att finnas uppe i norr, i malmfälten. Men även där är järnmalmsbrytningen på lång sikt hotad när det gäller dess nuvarande omfattning, inte minst därför att LKAB liksom andra statligt ägda företag i samma storleksordning nu på 80-talet ganska plötsligt förelagts mycket strikt företagsekonomiska riktlinjer. Det betyder att lönsamhetsbedömningarna blir hårda och att verksamheten därmed prövas från den utgångspunkten. Sveriges järnmalmsbrytning kan alltså vara hotad på sikt, även om den under mycket lång tid kommer att finnas kvar i viss form. Men det finns också planer för järnmalmsbrytningen som innebär att ägandet kan hamna utanför landet. Det finns planer på att ägarintressen i andra länder skall ta över. Det vore naturligtvis en katastrof för den svenska mineralpolitiken om vi inte kunde samla oss till en nationell mineralpolitik. När det gäller sulfidmalmerna behärskade det gamla Bolidenbolaget större delen av brytningen i detta land. Bolaget har under årens lopp gjort enorma vinster och tillskansat sina aktieägare väldiga förmögenheter. Men i en svacka i utvecklingen hamnade bolaget i en ekonomisk kris, och ett nytt bolag på marknaden, Trelleborg, trädde in och skall nu städa upp i Boliden. I spåren härav följer nu nedläggningar och spolade projekt. I förlängningen försöker man pressa staten på pengar för att kunna ta vara på de största guldäggen i Bolidens kista. Man försöker få ut lokaliseringsstöd, prospekteringsstöd och stöd till forskning och utveckling på allehanda sätt. Matchen med regeringen fortsätter. Boliden bedriver utpressning mot samhället, mot skattebetalarna. För att tillskansa ägarna i Trelleborg stora vinster vill man få pengar från skattebetalarnas portmonnäer. Skattebetalarna går kanske med på det för att rädda sysselsättningen på en del orter och bevara de projekt som finns, men Bolidens handlande är utmanande, ansvarslöst och inte alls förenligt med en nationell mineralpolitik. En sådan här knut kan inte lösas av de marknadskrafter som i dag styr en av de svenska basnäringarna, fotad på de resurser som finns i våra berg. I så fall måste utvecklingen vändas och regeringen fundera på om det inte är dags att bilda ett svenskt metallbolag, med planer på en svensk mineraloch stålpolitik, i vilket staten kan gå in som ägare. Det är kanske nödvändigt, om vi i Sverige skall ha några basnäringar över huvud taget framöver med nationell bas. Inte minst ur miljösynpunkt kan det vara viktigt att bedriva denna verksamhet med nationell utgångspunkt. Lönsamhetsperspektivet, som det nu har formats, är i stället ett hot mot de miljövärden som i dag finns i vårt land. Det är ungefär på liknande sätt med stålindustrin. Trots att Sverige kanske är ledande i fråga om strukturrationaliseringar inom stålindustrin och före andra länder vidtar åtgärder med inriktning på den internationella marknaden, tar man inte hänsyn till att stålproduktionen i Europa ökar ganska kraftigt. Man skulle inte tro det om man lyssnar på de politiska potentater som har sysslat med stålindustrin en tid, men det är ett faktum att stålproduktionen ökar. I Sverige bantas däremot stålindustrin kraftigt — argumentet är att vi skall ha ett försprång före de andra — och verksamheter läggs ner. Utgångspunkten är strikt företagsekonomisk, framför allt i handelsstålsindustrin. I förlängningen minskas antalet arbetstillfällen. Att man försöker hänga med på en internationell marknad och på dess villkor, som slår ut både kunnande och arbetskraft i vårt land, garanterar dock inte att den svenska stålindustrin kommer att bevaras på en nationell bas och att den kommer att vara slagkraftig i framtiden. Handelsstålsindustrin domineras av SSAB, även om också de mindre handelsstålverken finns med i bilden. SSAB går just nu igenom en process som verkligen kan karakteriseras så, att företaget håller på att förlora det nationella fotfästet. Finns det över huvud taget någon tanke på en nationell stålindustri på handelsstålssidan i vårt land? Eller skall den säljas ut till vårt grannland i öster? Vad kommer härnäst att ske med det stora statliga företaget? Det handlar om vad som skall hända på 1990-talet, vilka investeringar som skall göras och vad som t.ex. skall hända i norr. Specialstålstillverkningen har koncentrerats framför allt till Avesta, och dess inriktning är att följa marknaden för rostfria produkter ute i världen. Inom bolaget är man mycket optimistisk, men frågan är om man inte följer denna marknad alltför slaviskt, så att man kommer att följa också dess nedgång utan att själv ha några garantier för framtiden. Jag yttrar mig på detta sätt därför att om dessa marknader får råda och vi i Sverige inte har en framförhållning inriktad på behållande av basnäringar av någon dimension i vårt land, får de här företagen styras med utgångspunkt i ytterst snäva lönsamhetsvillkor. Därför har vi i vpk sagt att stålindustrin måste planeras för framtiden. Det måste tas ett politiskt ansvar för de framtidsinvesteringar som är möjliga. Men stålindustrin har aldrig stått helt ensam, utan den har bolagsmässigt varit kombinerad med andra näringar, som t.ex. skogsnäringen. Jag är helt övertygad om att basnäringarna också framöver måste kombineras med andra näringar. För Luleå vore det t.ex. alldeles utmärkt att satsa på ett kemiskt-tekniskt kombinat, som skulle dels ge en enorm vinst, dels ge stålindustrin i Luleå en injektion av kvalitet. Det är ingen som tänker i de banorna i dag. Det har tillsatts styrelser och maktgrupper inom dessa näringar som beslutar enligt strikta lönsamhetskrav. Det är med utgångspunkt i de verklighetsbeskrivningar som jag försöker göra som vpk har skrivit reservationerna angående gruvpolitik, mineralpolitik i stort och stålpolitik. Jag yrkar bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Jag tänkte kort beröra vpk:s motion om prospektering. Jag tycker att det är synd att man i utskottsbetänkandet inte besvarar vår motion bättre. I betänkandet på s. 9 står att det senare — när resultat föreligger från utredningen om marknadsförutsättningarna för olika mineralråvaror — kommer att finnas ytterligare underlag för överväganden om den framtida prospekteringsverksamheten i landet. Jag ställer mig litet frågande till vad man menar med detta. Det kan väl inte vara så att vi, om vi med en bra prospektering finner malm och mineraler, inte skall utnyttja dessa. Det är litet missvisande. Man kunde åtminstone ha nämnt att vi på ett bättre sätt skall utnyttja de mineraler vi finner genom den prospektering som förekommer. När det gäller industrimineralerna har vi också pekat på den möjlighet som finns i dag. Man har, enligt min mening, gjort en alltför blygsam satsning på att försöka utvinna industrimineraler i Sverige. Behovet av industrimineraler som insatsvaror har fortsatt att öka inom olika delar av industrin. Det finns, som jag ser det i dag, ingen anledning till att den utvecklingen inte skulle fortsätta. 1985 importerade vi industrimineraler för 1,5 miljarder kronor. Från vpk:s sida anser vi att det är en mer eller mindre onödig utgift. Det har nämligen konstaterats att största delen av de industrimineraler vi importerar i dag skulle kunna utvinnas i Sverige. Vi pekar i vår motion, och också i vår reservation, på att man skulle kunna utnyttja fyndigheterna av industrimineraler i Mellansverige, i delar av Bergslagen, och tillföra dessa bygder nya arbetstillfällen, arbetstillfällen som stämmer överens med den industri man har haft förut. Jag är besviken, och jag tycker att man tar lätt på saken i utskottets framställning där man motiverar avstyrkande av vpk-motionen. Jag kan hålla med om att dessa motioner har upprepats under ett antal år. Men de behöver inte vara sämre för att de upprepas. Det har, åtminstone på industrimineralsidan, skett en utökning. Vår reservation 8, som har fogats till betänkandet, handlar om ett åtgärdsprogram för gruvnäringen i Västerbotten. Det är nu hög tid att vi gör någonting och kommer till skott när det gäller Västerbottens gruvnäring. Jag tycker att det är onödigt att den skall dö ut alldeles, utan att man gör någonting för dessa bygder och för att ta till vara det kunnande som finns. Gruvindustrin och de kunskaper som finns inom gruvnäringen i landet får inte gå till spillo. Det är bra att man fortsätter att bevaka zinkframställningen. De prospekteringsresultat man har fått, särskilt i Närke, visar att det finns goda förutsättningar för en utökning av brytningen av zinkmalm. Nu vet vi inte hur det går om det belgiska företaget Vieille Montagne säljer sin verksamhet. Skall den nye ägaren, vem det nu blir, fortsätta leverera sin malm till Belgien för förädling? Det är en fråga som borde ha tagits upp. Det är ingen nyhet att bolaget kanske kommer att försvinna. Det skulle vara bra om man tog reda på den zink som bryts och om man fortsättningsvis kunde förädla den i Sverige. Glädjande nog har folkpartiet skrivit ett särskilt yttrande om zinkframställning som har fogats till betänkandet. Vi är visserligen oense om den miljömässiga delen. Jag anser emellertid att det i dag finns teknik för att klara miljökraven. Om vi har en miljöteknik som passar in för framställning av en ren malm här i Sverige, skall vi utnyttja den. Det blir inte bättre för att vi levererar till ett annat land, där man inte utnyttjar det kunnande som finns i dag. Vi får tillbaka den dåliga miljön på ett eller annat sätt i alla fall.

Herr talman! Detta betänkande präglas av sökande och osäkerhet. Jag tycker att man märker det mer ju längre debatten utifrån nuvarande abortlagstiftning har pågått. Jag vill citera ur betänkandet på s. 6. Det som står där visar så klart på majoritetens vånda när det gäller sättet att tackla dessa frågor utifrån nuvarande abortlag.

Personligen har jag svårt att se vad utskottsmajoriteten menar, framför allt med den första delen i detta stycke, där man talar om utsortering. Vi vet att vi i abortproblemet möter sådana här svåra etiska bedömningsfrågor. Det är bl.a. utifrån detta som jag menar att vi måste se över abortlagstiftningen. Jag tror också att majoriteten är medveten om dessa problem men att den inte är villig att ta itu med frågeställningarna på ett som jag ser det nödvändigt sätt. Vad måste vi göra? Måste vi inte nu gå till grunden med hela denna fråga? Måste vi inte göra det utifrån den människosyn som vilar på den kristna västerländska grunden? Måste vi inte ställa oss frågan vad det är för fel på det välfärdssamhälle där kvinnor måste göra 30 000 aborter per år? Varför orkar man inte fullfölja en graviditet? Är pressen för stor på barnfamiljer över huvud taget, eller ser vi inte värdet och glädjen i barnen? Är man rädd för förändringar? Finns det en ny form av utpräglad otrygghet i vårt samhälle, och är det detta som är grunden för de fortsatt höga abortsiffrorna? Herr talman! Här finns det anledning att verkligen på nytt analysera orsakerna och att också försöka att i ett tidigt skede bidra till att lösa de problem som kvinnor ställs inför i samband med graviditet. Vi måste göra det på ett konstruktivt sätt med syftet att förebygga och minska antalet aborter. Det har hänt mycket sedan abortlagstiftningen infördes, men det har inte skett någon noggrann utredning efter beslutet. Låt mig framhålla de diskussioner som nu förs även av majoriteten. Det gäller frågan om 18-veckorsgränsen och frågan om livsdugligheten hos foster under olika I tidsskeden. Utvecklingen har klart dokumenterat framför allt att grunden för abortlagstiftningen, alltså att fostret är en del av kvinnans kropp, har ryckts undan. Vi som hela tiden har haft en annan syn i själva den etiska frågan har ansett att den grunden har varit ohållbar. Nu är det ändå klart bevisat för alla att denna grund inte är riktig som huvudprincip för en abortlagstiftning. Låt mig peka på de olika situationer där jag menar att vi nu måste utgå från ett övergripande resonemang när det gäller det mänskliga fostrets rätts 81 skydd. Förutom själva abortsituationen tänker jag på gentekniken, fosterdiagnostiken, provrörsbefruktningen, transplantationskirurgin, forskning på embryon. Vi kan inte längre bortse från nödvändigheten av en övergripande lagstiftning som ger fostret ett generellt rättsskydd. Tanken bakom min reservation och mitt yrkande är att utredningen skall vara förutsättningslös och utan begränsningar men att målsättningen skall vara ett övergripande rättsskydd för fostret. Det kan regleras genom olika lagstiftningar, alltifrån grundlag till föräldrabalk eller annan lagstiftning. Herr talman! Jag menar att det nu är helt nödvändigt att utgå från denna huvudprincip. Sedan måste vi i olika situationer göra avkall på den huvudprincipen, men då skall det ske efter särskild prövning och utifrån vad riksdagen beslutar i särskild lagstiftning. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte tar konsekvenserna av sin vånda. Jag är medveten om att alla nu ser dessa frågor som utomordentligt svåra. Men man är inte beredd att fullfölja en utredning utifrån huvudprincipen att vi i ett rättssamhälle måste se fostret som ett mänskligt liv och också slå fast det absoluta skyddsvärdet i detta mänskliga liv. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till min reservation.

Herr talman! Det har inte gått så lång tid sedan vi senast debatterade abortfrågan här i kammaren; det var närmare bestämt den 11 november 1987. Sedan dess har regeringen överlämnat de av riksdagen godkända betänkandena SOU 1986 88:2 om vissa abortfrågor, till utredningen om det ofödda barnet. Det utredningen skall ta upp och belysa är om en förändring behövs av 18-veckorsgränsen, samt utforma klarare regler för mycket sena aborter. Att utskottet begärt en översyn av en viss del av abortlagen beror på att den medicinsk-tekniska utveckling som ägt rum under 70-talet och 80-talet har ändrat de förutsättningar på vilka abortlagens regler om tidsgränser bygger. Det gäller framför allt frågorna om fostrets livsduglighet och vilka säkerhetsmarginaler som bör finnas för att ett beslut om en sen abort inte kan komma att fattas alltför nära den tidpunkt då ett foster kan bedömas som livsdugligt. De möjligheter som i dag finns att rädda mycket tidigt födda barn gör att man nu kan räkna med att ett barn kan överleva redan efter 22-23 graviditetsveckor, och i dag överlever 60-70 96 av barnen efter 26 graviditetsveckor. Från utskottet vill vi understryka att det är angeläget att detta utredningsarbete igångsätts utan dröjsmål. Däremot anser inte utskottets majoritet att det finns skäl att göra en ny förutsättningslös utredning av hela abortlagstiftningen. Den abortlag vi har i dag — där kvinnan själv inom vissa tidsgränser får avgöra om hon vill fullfölja en graviditet eller inte — är bra, men som jag tidigare sade bör en viss översyn ske av tidsgränsen för sena aborter. Utskottet har däremot inte funnit någon anledning att se över 12-veckorsgränsen. Herr talman! Samhällets målsättning måste vara att minska antalet aborter så mycket som möjligt, och abort måste alltid ses som en nödfallsåtgärd. Det är därför viktigt att vi har en väl utbyggd och fungerande preventivmedelsrådgivning samt att en abortsökande kvinna kan erbjudas ett psykosocialt stöd och att hon också kan få upplysningar om samhällets olika hjälpoch stödåtgärder. Herr talman! Vi kan konstatera att 91 96 av alla aborter sker före 12:e havandeskapsveckan och att andelen tonårsaborter i dag utgör 16,5 96, vilket är den lägsta andelen sedan 1975. Vi kan dock aldrig vara nöjda med dessa siffror, utan vi måste ständigt följa utvecklingen och göra allt vi kan för att få ner antalet aborter. Men vi måste också vara medvetna om att aborter alltid förekommit. Innan vi fick nuvarande abortlag förekom illegala aborter, eller också for kvinnorna utomlands för att göra abort, där sådan var legal. Det var de som hade pengar som på den tiden kunde få en abort riktigt utförd. De som hade det sämre ställt fick vända sig till klåpare, vars arbete kunde leda till att kvinnan fick sådana skador i underlivet att hon inte efter ingreppet kunde få barn, och i många fail ledde ingreppet till döden. I dag har alla möjlighet att få en abort riktigt utförd, och som jag sade tidigare sker 91 90 av alla aborter på ett tidigt stadium. Någon påtaglig ökning av antalet aborter har inte skett under den tid abortlagen varit i kraft. Det visade den utvärdering som 1980 års abortkommitté gjorde. Men, herr talman, för att undvika aborter är det också viktigt att det sociala nätverket är väl utbyggt, t.ex. att det finns bostäder tillgängliga för de blivande föräldrarna, att barnomsorgen är väl utbyggd och att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna är tillräckligt.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

Herr talman! Det är bra att det numera råder enighet om att det behövs en viss översyn av abortlagen. Redan i februari 1985 ställde sig riksdagen bakom utskottets uppfattning att övre gränsen för tillåten abort måste ses över. Det berodde på att vården av nyfödda som sagt nu nått så långt att fostret kan tänkas överleva vid sena aborter. Sedan dess har det gått tre år, och ytterligare två riksdagsbeslut hann fattas innan regeringen äntligen följde upp beslutet och gav nödvändiga tilläggsdirektiv till utredningen om det ofödda barnet. Den senfärdigheten är överraskande, eftersom det faktiskt var en motion från nuvarande socialministern Bengt Lindqvist som gjorde att utskottet första gången påtalade saken för drygt tre år sedan. Gertrud Sigurdsen lovade vid svar på min fråga för en månad sedan att man äntligen skulle gå till posten med de aktuella utskottsbetänkandena och skicka dem till utredningen om det ofödda barnet, och det löftet har hon uppenbarligen hållit, så nu har utredningen möjlighet att ta itu med frågan om den övre abortgränsen. Men varken motionärer eller utskott nöjer sig med det. Alla vill ha till stånd en mer omfattande översyn av abortlagen, bl.a. på grund av att den snabba utvecklingen av fosterdiagnostiken har ställt oss i en helt annan situation än den vi befann oss i när abortlagen antogs. Men vi har något olika uppfattningar om vad det är som skall omprövas i nuvarande abortlag. Utskottet säger att principen om kvinnans rätt att själv bestämma och 12-veckorsgränsen inte får omprövas. Längre fram i betänkandet gör man en helomvändning och säger att om det bara uppstår en misstanke om att oönskade individer väljs bort på grund av abortlagen, skall huvudprincipen om kvinnans rätt att själv bestämma ryckas undan. Principen får alltså inte omprövas. Men om en omprövning ändå görs och den visar att lagen fungerar som urvalsinstrument skall principen upphävas! För det första förstår jag inte logiken i den utskottsskrivningen. För det andra sker redan i dag en utsortering av individer med hjälp av abortlagen. Man kan bara peka på utsorteringen av mongoloida barn. För det tredje är det inte alls självklart att rätten att bestämma skall tas över av samhället, om fosterdiagnostiken verkar medföra en tendens till att bara kvalitetskontrollerade och godkända barn får rätt att födas. Ansvaret kan visserligen bli orimligt tungt för kvinnor som ensamma skall stå för beslutet. Men om samhället skall stå för det urvalet kan det bli sju resor värre. Då måste det upprättas någon form av listor över vilken typ av individer som inte skall få födas. Det skulle kunna få en förödande effekt, bl.a. på vår syn på människovärdet. Handikappade har med all rätt uttryckt oro för en sådan utveckling. Göte Jonsson talar i sin reservation om en förutsättningslös utredning, men för den som läser hans motion och reservation framgår det tydligt att hans variant av utredning ingalunda är förutsättningslös. Personligen skulle jag kunna tänka mig att ställa upp på hans reservation, även om jag själv inte skulle formulera den som han gjort. Men om jag vill att andra skall respektera min oro och lyssna på mina förslag måste också jag vara beredd att med stor öppenhet lyssna på deras farhågor och förslag. När vi skall försöka pejla in en så rättfärdig färdriktning som möjligt är det viktigare att vi får en öppen, varsam och ödmjuk dialog än att en uppfattning framhävs som den enda rätta. När det gäller de här svåra etiska ställningstagandena har ingen rätt att hindra andra uppfattningar eller argument att komma fram i samband med utredningen och att vägas in i besluten. Därför vill jag ha till stånd en förutsättningslös översyn i ordets egentliga betydelse. Inga lagar i världen kan tvinga fram ett visst beteende, om det inte är förankrat i folks rättsuppfattning. Situationen är i dag så oroande att det är livsviktigt att vi tillsammans söker svar på de här svåra frågorna i en öppen och saklig debatt. Vi måste med stor ödmjukhet och öppenhet för varandras rättsuppfattning söka oss fram till en etisk värdegemenskap som vi vill värna om som grund för lagstiftningen på det här området. Därför yrkar jag bifall till motion 460 som är en trepartimotion undertecknad av mig, Karin Israelsson och Gullan Lindblad och i vilken det yrkas på en förutsättningslös översyn av 1974 års abortlag.

Herr talman! Hur ser samhället på rätten att födas? Svaret är något av en prövosten för samhällets etiska grund. Jag tror att det nu gäller för alla politiska partier att se till att vi inte står svarslösa inför den etiska debatt och oro som alldeles uppenbart sprider sig i vårt samhälle. Ropen efter etik, moral och människosyn hörs i dag starkare än under många år. Det var som sagt 1974 som riksdagen beslutade undanröja den mest fundamentala av alla mänskliga frioch rättigheter, nämligen rätten att födas. Och man fattade sitt beslut på grundval av uppenbart oriktiga biologiska antaganden. Fostret— det ofödda barnet — sågs som ett ”livmoderinnehåll”, som ”en del av kvinnans kropp”. Slutledningen var att varje människa bör kunna bestämma över sin egen kropp.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 Fostret anses enligt de tankar som ligger bakom abortlagen få allt större rätt ju äldre det blir. Livet graderas således. Jag tror faktiskt att det är grundskottet mot varje demokrati. Den senare forskningen, som kunnat pågå därför att just lagen avskaffade skyddet för det ofödda mänskliga livet, visar mycket tydligt på det orimliga i resonemanget om ”en del av kvinnans kropp”. Det går inte att hålla fast vid en sådan syn när ägg som befruktats utanför kvinnans kropp, genom s.k. provrörsbefruktning, som embryon införs i s.k. surrogatmödrar. Därmed visas klart att det befruktade ägget — fostret — kan klara sig lika bra utan sin biologiska moder och inte ”utgör en del av hennes kropp”. Detta är inga nya rön. Det är ett gammalt känt biologiskt faktum att det ofödda barnet och modern är genetiskt två olika individer — två olika personer. Utredningen om det ofödda barnet gör tolv år efter den nuvarande abortlagens ikraftträdande följande självklara uttalande: ”Det är enligt vår uppfattning uppenbart att man inte längre kan betrakta modern och det blivande barnet som en enda individ. I synnerhet är det omöjligt att se fostret som en del av kvinnans kropp när man diskuterar fosterskador. Eftersom fostret är ett människoliv i utveckling kan fosterskador ge bestående men för den individ som senare föds. Ett skydd för fostret är därför ett skydd för denna individ.” Så skrev utredningen, som konstaterar att modern och det väntade barnet är två individer som båda är ”skyddsvärda”. I dag är det så att det väntade barnet inte har något som helst skydd från samhället förrän det är vad man kallar ”livsdugligt”, dvs. i ett mycket sent skede av graviditeten. Detta är innerst inne uttryck för en kuslig etik. Författaren Lars Gustafsson skrev för någon tid sedan en artikel på Svenska Dagbladets kultursida i den här frågan. Så här skrev han: ”På den här punkten i diskussionen brukar man få höra det egendomliga argumentet att foster är inte människor — de är bara en del av sin mors kropp! Men den enda oreducerbara innebörden av det argumentet är ju att fostret är absolut beroende av modern. Att utplåna någon som är absolut beroende av den handlande måste, såvitt jag förstår, vara moraliskt mera förkastligt än att döda någon som endast är partiellt beroende.” Så långt Lars Gustafsson. Den nu gällande abortlagen styr det etiska tänkandet. Mycket tyder på att den människosyn som finns i lagen om fri abort är ett normbildande inslag som påverkar allt större områden inom svensk lagstiftning. Utvecklingen har skett smygande. Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning utan fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Den nuvarande abortlagen främjar föraktet för det svaga. Och ett utbrett sådant synsätt kommer att leda till ett hårt, elitistiskt och ogästvänligt samhälle. I det moderna samhället rangordnar man inte människor efter ålder, handikapp eller utifrån begrepp som ”välkommen” eller ”ovälkommen”. Egentligen ger det argument som framfördes för den nuvarande lagen, nämligen om individens rätt att bestämma över sin kropp, skäl för en restriktiv abortlag. Även det ofödda barnet bör ha rätt att bestämma över sin kropp. Eftersom denna rätt inte kan artikuleras självständigt, bör samhället ställa sig som garant för den svagaste av mänskliga varelser, det ofödda barnet. Denna grundsyn, som jag här refererar i korta drag, kan inte socialutskottet ställa sig bakom, det skriver majoriteten i utskottet, med undantag för Göte Jonsson. Och det gör utskottet förstås därför att man har en annan grundsyn, som självfallet jag skall respektera. Därmed avfärdar utskottet, enligt mitt sätt att se, den mest grundläggande av alla etiska frågor. Det är ju just här kring synen på människolivets okränkbarhet och alla människors unika värde som startpunkten till hela den etiska problematik som nu översvämmar vårt samhälle finns. Det gläder mig att reservanten Göte Jonsson alltmer närmar sig den kristdemokratiska ståndpunkten i synen på rätten att födas. Däremot förstår jaginte den som kan kräva en ”förutsättningslös” översyn av abortlagen.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

Herr talman! Huvudfrågan när det gäller abortsituationen är hur man skall möta den grundläggande etiska konflikt som ofrånkomligt är förbunden med abortfrågan. Det går inte att i det här sammanhanget bortse från det krav på vakthållning kring livets värde som är själva grunden till det etiska dilemmat och som vi alla står bakom. Under alla år som detta har diskuterats har från socialutskottets sida understrukits att abortoperation inte skall få upplevas eller användas som en ersättning för preventivmedel. Det är utomordentligt angeläget, och det är av central betydelse för den som upplever kravet på respekt för livets värde som kärnpunkten i det etiska dilemmat. Oavsett om man har skilda värderingar i övrigt måste också full enighet råda om att abort inte är något önskvärt från samhällets synpunkt utan alltid utgör en nödlösning för både individ och samhälle. Det vi i utskottet försöker göra är att möta den etiska konflikten, inte lösa den. Lagstiftaren kan inte lösa konflikten för den enskilda människan. En utgångspunkt måste vara samhällets ansvar för omsorg om människan. Att en kvinna hamnat i en abortsituation beror i många fall på den sociala situation hon befinner sig i. Önskan att få abort beror då på hennes situation i samhället. Det är i så fall i första hand den situationen som bör förändras. Utskottet påminner också om det som påpekats varje år, nämligen att abortsökande kvinnor skall erbjudas hjälp och stöd, även ett gott psykosocialt stöd, och att den rådgivning som erbjuds ger möjlighet att diskutera såväl medicinska som psykologiska och etiska frågor samt ger upplysningar om samhällets hjälpoch stödmöjligheter. Därigenom markeras samhällets ansvar. Sedan lagen antogs har en skärpning av utskottets uppfattning ägt rum. Utskottet ifrågasatte våren 1985 18-veckorsgränsen och upprepar det nu, liksom att det är angeläget att frågor som rör abortlagen uppmärksammas i förhållande till skyddet för ofödda och i förhållande till utvecklingen på fosterdiagnostikens område. För min del ifrågasatte jag vid abortlagens tillkomst tillsammans med några medmotionärer abort efter tolfte havandeskapsveckan, och det var ännu fler som röstade för det. Jag tror fortfarande att det finns anledning att ifrågasätta det. Utskottet skriver alltså nu att 18-veckorsgränsen som övre tidsgräns för abort utan särskilt tillstånd måste prövas och en sänkning övervägas. När utskottet understryker vikten av att en abortsökande kvinna erbjuds ett gott psykosocialt stöd, att rådgivningen skall ge möjlighet att diskutera såväl medicinska som psykologiska och etiska frågor och att man skall ge erforderliga upplysningar om samhällets hjälpoch stödmöjligheter, klargörs också därigenom att en abortoperation är något annat än en vanlig operation. Alltså återigen det etiska dilemmat. Alla frågor som berör det ofödda barnets juridiska ställning har en moralisk laddning som gör dem svåra att bemästra, och de svar på frågorna som vi når fram till har karaktären av kompromisser. Beslut som man kan enas om är resultat av en ofta känslig vägning av moraliskt motverkande ståndpunkter. Det är viktigt att den moraliskt motiverade känslan för att det faktiskt råder en intressekonflikt bevaras. Det finns en allmän, djupt grundad etisk insikt om att det befruktade äggets — fostrets, människoblivandets, det ofödda barnets — värde inte får trädas för när. Det är lätt att vinna förståelse för att det representerar ett skapelsens under inför våra ögon. Insikten om det är också grunden för att vi upplever och måste uppleva en konflikt när man fattar beslut i frågor som rör detta område. Skulle däremot känslan av moraliskt dilemma upphöra eller försvagas, skulle kanske rationella och radikala beslut snabbt kunna fattas, men alla skulle förlora på en sådan utveckling. Slutsatsen måste bli att det är rätt och sunt att frågor som gäller abort, fosterdiagnostik osv. behandlas i medvetande om att det gäller en samvetskonflikt. Därför är det också viktigt att medvetenheten inte trubbas av om att vad det gäller är en människa i vardande. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.